Herr talman! Beträffande den förväntade långhårighet som herr Palme önskade se hos mig konstaterar jag till min tillfredsställelse, att i det avseendet ligger herr statsrådet ännu så länge en liten aning före mig. Skulle det vara så, att graden av långhårighet är ett indicium på en huligan, så ligger jag också efter. Herr statsrådet Palme sade, att jag och moderata samlingspartiet, som han gjorde mig till en stor representant för, tvivlade på den representativa parlamentarismen. Det gör vi ingalunda, men man måste ibland, herr Palme, skilja mellan formell och reell representativitet. Just nu är SFS formellt representativt men icke reellt. Hur skall man annars kunna förklara, att kår efter kår intar en annan ståndpunkt i de frågor vi nu diskuterar? Sju av nio kårer och sammanslutningar, till vilka studenterna är direkt anslutna, intar en annan ståndpunkt. Jag skulle med fasa se att mitt eget ganska stora fackliga förbund, Lärarnas riksförbund där jag i någon mån tillhör ledningen, gjorde ett uttalande medan däremot delföreningarna, lektorer, adjunkter, icke ordinarie lärare, Övningslärare, våra många distrikt och våra lokalavdelningar intog en helt annan ståndpunkt. Där har vi alltså i ett nötskal skillnaden mellan formell och reell representativitet. Enligt min mening föreligger det alltså inte någon reell representativitet inom SFS för närvarande. Det var den saken. Sedan tyckte jag att herr Palme kom med några insinuationer mot moderata samlingspartiet, vilka från vår synpunkt närmast måste betraktas som truismer. Han sade att vi är emot fasta studiegångar, men i vår reservation 1965 har vi inte tagit avstånd från någon form av ordnade och fasta studiegångar. Det var fråga om utformningen och vi ville ha klarare besked om hur denna skulle bli. Våra farhågor besannades, eftersom situationen är den vi har i dag. Vidare sade herr Palme att vi motsätter oss rimliga effektivitetskrav. Gör vi det? Vi har ju gång på gång talat för effektivitetskrav i alla avseenden. Vi vill härvidlag gärna se en parallell med människor i produktionen. Samma effektivitetskrav ställer vi på utbildningen. Herr Palme menade också, att vi skulle ha talat för universitetens autonomi, d.v.s. universitetens avskiljande från samhället i övrigt, men detta är ju nonsens. Vi har aldrig sagt någonting sådant. Jag skulle vilja ta upp ytterligare en sak men ber att få återkomma, ty mina bemödanden om att få en förlängd replik har misslyckats.

Herr talman! Thorvald Källstad är ju inte Sven Wedén och Sven Wedén är inte Thorvald Källstad, så jag kan inte svara för honom. Enligt statsrådet Palme har emellertid herr Wedén stämplat alla förändringar av det bestående som nymarxism, vilket jag betraktar som en mycket karikerande framställning av vad han sagt. Det är på något sätt komiskt att måldebatten börjar först nu då UKAS har kommit och försvunnit för att efterträdas av PUKAS — alltså »P» som i proposition. Jag skulle vilja tala litet om studiernas målinriktning.

Inte heller har man då några hållpunkter för examination och betygssättning. Frågan gäller i stället vilka mål som skall styra undervisningen och i vilka proportioner olika delmål skall ingå i programmet. Enligt min mening är det en allmän samhällsfråga att besluta om den akademiska utbildningens mål och struktur, så att man så långt möjligt tillgodoser de enskilda individernas behov men också samhällets egna speciella intressen.

Dessa punkter anser jag vara väsentligast när det gäller studiernas mål. Detta är vad jag hinner säga i en kort replik.
Herr talman! Herr Nordstrandhs utläggningar om representativiteten var ganska intressanta, men de ställde mig i ett litet beråd. Jag har nämligen varit med om att ta emot herr Nordstrandh som representant för Lärarnas riksförbund, och då har jag utgått från att när han har representerat sitt förbund så har det varit lärarnas mening han företrätt. Men om jag nu skall följa herr Nordstrandhs exempel, skulle jag nästa gång titta litet bakom fasaden och fråga: Är det verkligen säkert att detta är lärarnas uppfattning? Är det verkligen en reell och inte en formell representativitet? skulle jag fråga mig. Jag anser att vi skulle införa ett element av ganska stor osäkerhet, om vi i demokratiska organisationer alltid skulle ställa oss sådana frågor. Här har ju SFS:s högsta beslutande organ — vi kanske kan kalla det studentriksdagen — efter intensiv debatt intagit en ståndpunkt gentemot en minoritet. Den ståndpunkten har organisationen företrätt och gör så än i dag. Och så länge så sker måste ju ståndpunkten betraktas som giltig. Jag tycker att herr Nordstrandh riskerar att binda rejäla knippen av ris åt sin egen fackliga rygg, om han utgår från att denna systerorganisation — eller vad man skall kalla SFS — inte är representativ för sina medlemmars åsikter. Det är en ganska farlig modell, där jag skulle kunna dra en del historiska paralleller. Det skall jag emellertid inte göra. Sedan tog herr Nordstrandh på sig en del beskyllningar, som jag faktiskt inte har riktat speciellt mot moderata samlingspartiet. Men på en punkt drogs åter representativitetsfrågan upp. Herr Nordstrandh sade att vi har minsann aldrig talat mot effektivitetskravet. Vi har tvärtom alltid beslutsamt drivit det kravet. All right! Men omedelbart före middagspausen — herr Nordstrandh var kanske inte inne i kammaren då — sade moderata samlingspartiets ledare herr Holmberg till herr Moberg att felet var, att man hade alltför hårda effektivitetskrav om man minskar studierna från fem till fyra och ett halvt år för grundexamen. Och det var mot detta enligt herr Holmbergs mening alltför hårda effektivitetskrav som han vände sig i moderata samlingspartiets namn. Då vill jag fråga: Vem är representativ för moderata samlingspartiet? Är det herr Holmberg, som ju ändå är partiledare, eller är det herr Nordstrandh? Enligt den gräsrotsteori som herr Nordstrandh nyss lanserade beträffande studenterna måste jag utgå från att det är Nordstrandh som är representativ för moderata samlingspartiet, inte partiets byråkratiska ledning. Det finns mycket här i livet som är invecklat, herr Nordstrandh! Sedan vill jag också säga några ord till herr Källstad. Jag har inte mycket att invända mot vad herr Källstad sade om studiernas mål, men jag skulle kanske ha litet att tillägga. Det skall jag emellertid nu inte ta upp till debatt. Men jag förstår att herr Källstad inte kan försvara herr Wedén. Min kritik mot herr Wedén var densamma som jag riktade mot vänsterextrema grupper, som lever alltför mycket i slagordens värld för att kunna diskutera öppet och fördomsfritt. Herr Wedén har så snärjt in sig i slagordet nymarxism att han också har försvårat sina möjligheter att diskutera på ett öppet och fördomsfritt sätt. Ett typiskt exempel på detta är herr Wedéns uppfattning att U 68 är ett tecken på hur nymarxistiska föreställningar håller på att få inflytande i det socialdemokratiska partiet. Om herr Källstad inte kunde eller ville försvara herr Wedén, kunde han ändock ha försvarat sig själv och Erik Hjalmar Linder. Den lilla kritik som jag riktade mot herr Källstad var nämligen helt enkelt den, att det enligt min mening inte är möjligt att hålla jämlikheten högt i tankarna när det gäller den obligatoriska skolan men inte när det gäller universiteten. Enligt min uppfattning måste samma grundläggande värderingar styra hela utbildningsväsendet.
Herr talman! Statsrådet Palme drar sin vana trogen en falsk parallell beträffande representativiteten. Det måste givetvis visa sig, att formell och reell representativitet icke sammanfaller, innan man kan göra en åtskillnad mellan dem. Om jag hade uppvaktat herr Palme för att utverka någon liten ynnest på min organisations vägnar och det hade visat sig, att alla underorganisationer offentligen omedelbart i detta läge hade tagit avstånd från denna framställning och intagit en rakt motsatt ståndpunkt, skulle det i detta fall ha blivit aktuellt att skilja mellan formell och reell representativitet. Vidare försöker herr Palme på sitt underfundiga och listiga sätt att markera en skillnad mellan min värderade partiledare och mig själv och kanske samtidigt med en smula falskt smicker försöka göra mig på gott humör. Det blev jag nu inte. Huvudlinjen i min partiledares tal var avvägningen mellan kvalitet och kvantitet. Han inriktade sig på att göra klart för herr Moberg att effektivitet för regeringen i första hand är detsamma som nedskärning av studietiden — punkt och slut. är det inte en riktig tolkning? Något som jag skulle ha tagit upp tidigare är frågan om målsättningsdebatten. Herr Palme säger nu: Ja, var så god och initiera en målsättningsdebatt! Det är bara att sätta i gång! — Det är inte fullt så enkelt att begynna en diskussion. Man måste faktiskt ha en grund för denna. Man vill gärna t.ex. se, att någon ställer krav på någon annan för att man skall kunna ta upp en rejäl målsättningsdebatt som för fram till något resultat. Det var just det som vi från moderata samlingspartiet gång på gång uppmanade herr Palme att göra genom att sätta i gång U 68. Den kom så småningom till stånd, visserligen i en annan form än vad vi skulle ha önskat, och då blev det en målsättningsdebatt. Om regeringen hade startat U 68 några år tidigare, hade vi kanske inte haft denna konfliktanledning i dagens diskussion. Nu är min tid ute igen, och jag skulle vara mycket glad om möjligen herr Moberg ville säga något, så att jag finge ytterligare en replik.

Herr talman! Jag skall anknyta till statsrådet Palmes ord om vad dr Erik Hjalmar Linder skrivit i en artikel i Göteborgs-Posten nyligen, och som herr Palme i viss utsträckning använde mot mig. Jag framhöll i linje med Erik Hjalmar Linders artikel att det i broschyren Mål för högre utbildning, utarbetad av U 68, bara är en värdering som blivit riktigt synlig i detta sammanhang, nämligen jämlikhetskravet. Jag påpekade att det visst är ett övermåttan viktigt krav men att det inte är högskolans dominerande mål. Högskolan och grundskolan har det gemensamt att de skall meddela kunskap, men i högskolans fall är det fråga om kunskap på en speciell nivå, den vetenskapliga, den mest kvalificerade samhället känner. Så uttryckte jag saken och så var det Erik Hjalmar Linder skrivit. — Liksom sjukhuset alltså har målsättningen att bota sjuka inom ramen för frihet och demokrati är det högskolans och universitetets mål att ge kunskap och färdigheter inom ramen för frihet och demokrati.
Herr talman! Herr Källstad gör det lätt för sig. Låt mig påpeka att bl a. U68 i sin målsättningspromemoria gjort ett utomordentligt intressant konstaterande rörande utbildningens inverkan på personlighetsutvecklingen. Utredningen framhåller att arbetslivet utformas så, att vissa kunskaper belönas med ekonomiska eller sociala fördelar. Dessa fördelar ger individen ett högre socialt eller ekonomiskt värde i samhället, och det leder till en känslomässig och personlig upplevelse av att bevekelsegrunden för mänskligt handlande är social eller ekonomisk status, vilket i sin tur ger upphov till föreställningar om att denna status är förknippad med ett högre mänskligt värde. — Det är egentligen klassamhällets grundläggande mekanism som därmed är skildrad. Då frågar man sig: Skall man i utbildningen ställa samhällsföreteelser under debatt? Vi kan väl säga att just detta med mänskligt värde är beroende av förhållandena i det samhälle där man lever och knutet till en historisk erfarenhet. På det sättet kommer hela jämlikhetsproblematiken in i utbildningen, och då räcker inte sådana argument som att man vårdar sjuka i tanken att detta skall vara bra för frihet och broderskap i största allmänhet. Nej, när man vet utbildningens roll för personlighetsutvecklingen finns det ett samband med det synsätt man anlägger på hela utbildningsapparaten. Därvidlag föreligger möjligen en skillnad i synsätt, men jag vill inte vid denna tidpunkt ytterligare förlänga debatten. Jag måste uttrycka min beundran för herr Nordstrandh. Han är en framstående teolog, och därför lanserade han sig nu som en exeget, en uttolkare av herr Holmbergs förkunnelse.

Herr talman! En intensiv, mestadels hetsig och stundom med hjälp av antidemokratiska metoder förd debatt har föregått det beslut som kammaren någon gång under kvällens lopp kommer att fatta. Jag åsyftar då inte den debatt som har förts här i kammaren i dag utan tänker på den debatt som förts ute på fältet, framför allt bland studenterna.

Denna oheliga allians har fullföljts med motioner från moderata samlingspartiet och vänsterpartiet kommunisterna. Jag tycker att fru Ryding och herr Nordstrandh i kvällens debatt på ett strålande sätt har visat hur förhållandena ligger till. När det gäller studentdebatten har tyvärr dessa högröstade grupper kommit att dominera. Det är beklagligt att den stora massan av studenter, som framfört en konstruktiv kritik, icke har fått någon framskjuten plats i den offentliga debatten.

Man kan i den allmänna debatten höra att tiden nu är inne för att inskränka det studiesociala stödet till våra universitetsstuderande. Det är ett olyckligt resultat av debatten som framför allt de vänsterextremistiska och konservativa studenterna lyckats åstadkomma. Såsom utbildningsminister Palme underströk måste man säga att de studerande vid våra universitet och högskolor är en i många avseenden synnerligen gynnad grupp. Samtidigt som antalet studerande vid våra fria fakulteter under en tioårsperiod ökade med i runt tal 50 000, har vi kunnat genomföra ett studiesocialt stöd som saknar motstycke i annat land. Genom denna satsning på utbildningens område och genom ett utbyggt studiesocialt system har universi tetens isolering brutits liksom universitetens tidigare klart markerade hemvist för samhällets ekonomiskt välsituerade grupper. I dag är det möjligt för vilken ungdom som helst, oavsett sin egen eller föräldrarnas ekonomi, att söka sig till högre utbildning. Detta har möjliggjorts genom en solidarisk satsning av alla grupper i samhället och inte minst av de generationer som icke har haft de förutsättningar som dagens ungdom har på utbildningens område. Här har tidigare i dag i debatten framförts att examinationsfrekvensen vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna i många fall är låg. Från samhällets synpunkt är det givetvis en felanvändning av våra resurser, om vi driver en universitetsutbildning där bara en tredjedel, i vissa fall kanske 50 procent av dem som börjar studera tar betyg och ännu färre avlägger en examen. Jag tycker emellertid att man inte enbart skall anlägga effektivitetssynpunkter på denna fråga. Studieavbrott och långa studietider röjer i många fall ett misslyckande, en oförmåga att klara det studiemål man har ställt upp framför sig. Med andra ord, herr talman, döljer sig bakom dessa statistiska siffror enskilda människoöden. Det är ofta fråga om förlorare, och det gäller för samhället att se till att antalet förlorare vid våra fria fakulteter väsentligt reduceras. Den proposition som vi i dag har att ta ställning till är ett steg i denna riktning. Man kan säga att en bunden studieordning med successiva val är ett led i den jämlikhetspolitik som socialdemokratin har som sin målsättning. Det är således inte fråga om att inskränka friheten för de studerande, som Rösta ungt-kampanjens halmhattsclowner försökte göra gällande i Göteborg. Valet är över, halmhattsbålen har flammat och dessa angrepp från Rösta ungt-kampanjens företrädare har upphört. Det tycker jag är bra, och det är också glädjande att folkpartiet icke har fört fram de tankegångar som framför allt vänsterpartiet kommunisterna och moderata samlingspartiet har gjort sig till talesmän för. Det är, som sagt, inte meningen att inskränka friheten för de studerande, utan det gäller att ge dem ett stöd som leder till effektivitet och resultat i studierna. Det ursprungliga UKAS-förslaget var på den punkten alltför stelbent och ställde alltför stora krav på studenterna vid påbörjandet av deras universitetsstudier. Den kritik som fördes fram av Sveriges förenade studentkårer, av det socialdemokratiska studentförbundet, av Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund och av en mängd andra remissorgan har blivit beaktad till alla delar i den proposition som nu ligger på riksdagens bord och som vi i kväll skall ta ställning till. Det är därför riktigt att hävda att det är stora skillnader mellan UKAS och propositionen.

Detta har de militanta studentgrupperna alltså tagit som utgångspunkt för sitt senaste angrepp, då de på nytt har fordrat att förslaget skall sändas ut på remiss; fru Ryding har gjort sig till en god förespråkare för dessa grupper. Enligt mitt förmenande saknar dessa synpunkter all tyngd. Förändringarna har i alla avseenden gjorts för att tillgodose de vettiga önskemål som har lagts fram i samband med remissförfarandet. Ett annat argument, herr talman, som man från studenthåll har hävdat är att detaljerna i den proposition som vi nu har att behandla är för få. Alltför många oklara punkter skulle föreligga. Före ett beslut — det sade fru Ryding tidigare — måste mera preciserade förslag framläggas av regeringen. I många fall har den högröstade delen av studenterna fört fram förslag, som skulle innebära att riksdagen i detalj låste fast systemet, så att varje framtida förändring skulle bli omöjlig utan ett nytt riksdagsbeslut. Jag är synnerligen överraskad att höra denna typ av argument framföras av dessa grupper som ju kräver en längre gående delegering av beslutanderätten än den nuvarande. Ju mer man delegerar och decentraliserar, desto mindre detaljerade måste givetvis riksdagens beslut vara. Skall vi kunna möta kravet på en demokratisering vid våra högre utbildningsanstalter — och en sådan tror jag att vi alla oavsett partitillhörighet är överens om — bör vi inte omöjliggöra denna demokratisering genom att i detalj lägga fast allting genom riksdagsbeslut. Ultravänstern och de konservativa fann varandra i denna debatt. Båda grupperna agerade på det välkända konservativa sättet när sakargumenten tryter måste man tala om brister i handläggningen och om ofullkomligheter i förslaget.

Denne representant för vänsterpartiet kommunisterna sade att nu gäller det att förbereda sig så, att vi får så många som möjligt av de nyinskrivna studenterna att i höst välja särskilda utbildningslinjer; därigenom kan vi sabotera det beslut som riksdagen kommer att fatta. Herr Palme karakteriserade detta som anarki och något annat är det inte. Jag trodde att man inom vänsterpartiet kommunisterna accepterade demokratiska spelregler, och partiledaren påstod under den senaste valrörelsen att så var fallet.

Jag vet att arbetarrörelsen tar avstånd från allt vad antidemokratiska metoder heter. Jag hade före årsskiftet en diskussion med studenterna i Göteborg. Vid detta möte var fru Rydings sympatisörer i stor utsträckning representerade. Jag fick då veta att »vi har inte tid med bundna studier, vi måste ägna oss åt annan verksamhet>. Hur skulle det gå om kullagerarbetarna i Göteborg sade: Vi har inte tid att gå till jobbet i dag, vi skall ägna oss åt samhällsarbete och fackligt arbete. Eller hur skulle det gå för de byggnadslärlingar som sade: Vi bygger inte detta hus mer än upp till sju våningar, för det är fel att bygga nio våningar. De fackliga organisationerna skulle omedelbart se till att de inte längre fick vara lärlingar inom byggnadsfacket. Jag vill gärna ha besked av fru Ryding hur hon ställer sig i dessa frågor. Men det mest beklagliga är — och på den punkten skulle jag gärna vilja höra herr Nordstrandhs uppfattning — att när den nyssnämnda representanten för vänsterpartiet kommunisterna framförde dessa anarkistiska tankegångar, så satt de konservativa studenterna och applåderade. Får jag till slut, herr talman, bara med några ord beröra en motion, som jag i denna kammare väckt i anslutning till propositionen och som erhållit nummer 1023. I denna motion har jag fört fram tanken på ytterligare en utbildningslinje, som skulle inledas med en samhällsvetenskaplig grundkurs. Utskottet har ställt sig synnerligen positivt till motionen men icke ansett det vara nödvändigt att riksdagen gör något uttalande i frågan, eftersom föredragande statsrådet i propositionen framhållit att den bör utredas. Jag vill för statsrådet Moberg understryka vikten av att denna utredning snarast kommer till stånd. Inte minst visar studentdebatten behovet av en grundlig samhällsvetenskaplig utbildning. Många inom dessa militanta studentgrupper skulle behöva en god skolning i samhällsvetenskaperna och inte minst om demokratins grundregler.

Herr talman! Jag beklagar att herr Hugossons högtalare tydligen fungerar så dåligt, att han inte hört den tidigare debatten. Det är rent nonsens att säga, att vi och moderata samlingspartiet skulle inta samma ståndpunkt i denna fråga. Herr Holmbergs parti har i princip samma uppfattning som regeringen. Skillnaden är, som jag tidigare sagt, bara ett år. De som samverkar är således herr Hugosson och herr Nordstrandh. Det förhållandet kan man faktiskt inte dölja genom att tala om att odemokratiska metoder skulle ha använts i debatten. Herr Hugossons påståenden illustrerar bara ilskan över att regeringen förlorat den radikala studentopinionen. Det är typiskt för regeringens svaga position i denna fråga, att man inte bemöter den kritik som framförs i debatten. Man tar i stället upp andra yttranden, så som de refererats i borgerlig press. Vad min partikamrat Lars Herlitz i Göteborg sade på studentkåren i lördags — jag var själv närvarande och hade alltså tillfälle att lyssna på honom — var att medlemmarna i SECO måste bli informerade såväl om sina skyldigheter som om sina rättigheter, sådana dessa angivits i utskottsutlåtandet. Ifall sedan en universitetslärare talar om det byråkratiska maskineriet, så gör han det troligen med utgångspunkt från sina egna erfarenheter; jag har för min del inte dessa erfarenheter. Utskottet säger obestridligen, att de som väljer särskild utbildningslinje skall ha samma rättigheter som de studenter som följer fasta studiegångar. Kan det vara något fel att påpeka denna utskottets skrivning och att uppmana till information bland de universitetsstuderande, så att dessa kan utnyttja sina rättigheter? Jag tycker att det är löjligt av statsrådet Moberg och andra att göra en så stor affär av detta. För övrigt tycker jag att statsrådet Moberg borde tänka på sitt ordval; uttryck som »vettlös», »sabotage» och »oanständighet» förstärker faktiskt inte en svag position. Herr Palme talade om vuxenutbildningen som en avgörande jämlikhetsreform. Jag är överens med honom på den punkten. Vi kräver att universiteten förvandlas till utbildningscentra som är öppna för hela befolkningen. Den s.k. studentexamen bör därför slopas som formell kompetens för tillträde till högre skolor. Ett system med stödkurser bör inrättas och alla som vill skall ha samma möjlighet att studera på dagtid. Tyvärr är repliktiden nu slut, men jag ber att få återkomma.
Herr talman! Jag konstaterar för tredje gången i dag att fru Ryding icke tagit avstånd från uttalanden av den typ jag refererat, nämligen uttalanden som syftar till att försvåra genomförandet av reformen.

Herr talman! Jag skulle kunna inskränka mig till att instämma i statsrådet Mobergs replik. På studentmötet i Göteborg i lördags framfördes av den person som fru Ryding omnämnde en mängd krav som gick ut på att man skulle stoppa grus i maskineriet, så att den av riksdagen beslutade reformen icke skulle kunna genomföras. Jag frågar nu: Tar fru Ryding avstånd från sådana utspel som syftar till att sätta av riksdagen fattade beslut ur kraft?. Att vi skall informera såväl SECO:s medlemmar som alla andra om innebörden av det beslut som riksdagen kommer att fatta någon gång i kväll har tidigare i dagens debatt kraftigt understrukits av utbildningsministern. Den saken behöver fru Ryding alltså inte använda något av sin repliktid till att diskutera.
Herr talman! Jag kan inte finna att information skulle kunna försvåra reformens genomförande. Regeringen säger sig ju själv ha för avsikt att med väldig kraft föra ut denna information så snart beslutet är klart. Är man så rädd för att ge studenterna information både om deras rättigheter och deras skyldigheter att man måste sätta i gång denna diskussion? är man rädd för att studenterna genom sådan information skulle komma att upptäcka att de kan bekämpa UKAS på dess egna villkor?

s medlemmar bör informeras om de rättigheter som statsutskottet i sitt utlåtande skriver att studenterna har, att man sålunda kan uppmana dem att söka sig till en särskild utbildningslinje och att den vägen strö sand i maskineriet. Herr talman! Såsom jag sade i mitt huvudanförande tidigare i dag förutsätter statsutskottet att flertalet studerande skall följa de föreslagna utbildningslinjerna och att den särskilda utbildningslinjen endast skall förekomma i undantagsfall. I utskottets utlåtande finns sålunda ingen täckning för fru Rydings generösa utbjudande av särskilda utbildningslinjer.

Herr talman! Fru Ryding försöker glida undan den fråga jag ställde och i stället tala om information. Jag framhöll i mitt förra anförande — och det har nu ytterligare understrukits av utskottets talesman — att vi givetvis skall bedriva information men att vi måste fatta beslutet först. Men tar fru Ryding avstånd från antidemokratiska metoder i denna sak? Det är den frågan jag vill ha svar på, ingenting annat.

Herr talman! Fru Sundberg omnämnde i sitt inledningsanförande tidigare i dag statsrådet Palmes uttalade önskan att vi här i riksdagen främst skulle debattera principfrågorna och försöka lämna detaljerna därhän. Jag får väl be närvarande statsrådet framföra min ursäkt till statsrådet Palme för att jag inte kan göra honom till viljes, utan att jag nu tar upp en specialfråga. Jag tar upp den i den förhoppningen att statsrådet Moberg kan tala om för mig, att jag tillsammans med de matematiskt naturvetenskapliga fakulteterna oroar mig i onödan och att regeringen är benägen att i gärning lägga sakerna till rätta. Det gäller blockämnet biologi. Det är ett stort ämne som i grundexamen innefattar inte mindre än fem olika ämnen, botanik, genetik, limnologi, mikrobiologi och zoologi. Från trebetygsnivån och uppåt är det fråga om nio ämnen genom att zoologi och botanik delats upp i vardera tre ämnen, för botanikens del systematisk botanik, ekologisk botanik och växtfysiologi. Men det är inte nog med det. Till blockämnet biologi hör också bl.a. miljövård och hygien. Åtminstone den medicinska orientering som enligt skolöverstyrelsens krav skall ingå i den biologiska grundkursen borde väl kunna såsom varande ganska typiskt lärartillvänd förläggas till lärarhögskolorna i stället och skulle knappast behöva belasta denna grundkurs. Den medicinska orienteringen . förutan är emellertid blockämnet biologi så omfattande, att en 40-poängs grundkurs aldrig någonsin kan ge annat än en synnerligen grov översikt över de viktigaste biologiska principerna. Jag tror att kvaliteten på en blivande biologilärare bäst kommer fram, om vi jämför de 40 poängens grundkurs med den medelpoäng som i dag enligt Biologilärarnas förening gäller för biologilärarutbildningen, nämligen 96 poäng, alltså mer än det dubbla. 40 poäng innebär att vi mäler oss ut ur den gemenskap i Europarådet som vi själva i april 1967 biträtt genom en resolution som i fråga om gymnasielärarkompetens satte två års utbildning jämte ett halvt års självständigt arbete, d.v.s. 100 poäng, såsom minimum för en acceptabel nivå med hänsyn till de internationella samarbetsmöjligheterna. Ett accepterande av 40 poängs utbildning kommer att föra oss långt ned på skalan och innebära en katastrof för den utbildning i skolorna som redan är alldeles för hårt beskuren. Det kanske är tillåtet att här göra ett litet tankeexperiment. Om befolkningsexplosionen fortsätter är jorden fullbelagd den 9 januari år 2624. Då finns det en människa per kvadratmeter, och då är det bara ståplatser överallt på den fasta marken. Det är inte så långt kvar till år 2624 att vi utan vidare kan skjuta tanken på den tid punkten ifrån oss. Om vi räknar bakåt kommer vi till Magnus Eriksson, och det tycker vi i alla fall inte är någon förhistorisk tidpunkt. Ett sådant räkneexempel är inte bara ett tidsfördriv, utan det ger en fingervisning om hur angeläget det är att vi håller biologiundervisningen, läran om livet och om möjligheterna att överleva, på ett högt plan. Men vi gör tvärtom. Genom ett raskt penndrag för vi, som dock har en biologiforskning som hela världen kan avundas oss, ned lärarutbildnigen till botten, trots allt fagert tal vid högtidliga tillfällen om miljövårdens betydelse. Inte ett ögonblick skall bestridas att det syfte som ligger bakom hela denna reform, nämligen att öka genomströmningen vid universiteten är lovvärt, men resultatet kan inte befaras bli så värst mycket bättre än för den gamle kirurgen: operationen lyckades men patienten dog. Om vi menar allvar med vårt tal om nödvändigheten av intensifierad miljövård förefaller det onekligen underligt att vi skär ned grundkunskaperna i stället för att öka dem och bygga på utbildningen med flera självständiga poänggivande kurser, t.ex. i floristik eller faunistik. Den röda tråden för propositionsförfattaren har som sagt varit att öka genomströmningstakten, «vilket också framhållits av flera andra talare, och jag vill än en gång upprepa att det inte finns någon anledning att kritisera den principen. Enligt min mening är det emellertid felaktigt att man inte tillmätt ämnessynpunkterna avgörande betydelse när det gällt att fastställa tiderna, utan bitit sig fast vid mer eller mindre skrivbordsmässigt framräknade tidsschemata. Som en sådan skrivbordsprodukt måste jag beteckna den principen att ett skolämne skall motsvara ett studieår vid universitetet — en fullständigt orealistisk princip när det gäller ett så omfattande ämne som biologi där 60 poäng av sakkunniga bedömts som minimum för undervisning på grundskolans högstadium och 80 poäng önskvärt för gymnasieundervisning. Jag vill inte alls bestrida att det kan vara lämpligt med 40 poäng för andra ämnen, där jag dock absolut inte är kompetent att bedöma frågan. Men ämnet biologi tror jag mig ha vissa förutsättningar att yttra mig om. Statsrådet Moberg talade nyss varmt om den hänsyn som vid propositionsförfattandet hade tagits till remissinstanserna. Jag är inte säker på att jag hörde alla han räknade upp, men så långt jag kunde följa med tyckte jag att det mest rörde sig om honom närstående politiska organisationer. I varje fal kan man inte beskylla propositionsförfattarna för att ha tagit någon överflödig hänsyn till remissyttranden från de institutioner som verkar inom de ämnesområden jag här avser. Eftersom så mycket återstår att utreda innan vi är mogna för reformen inom denna ämnesgrupp och då hittills ingen omständighet har framkommit som gör att reformen ovillkorligen måste genomföras omedelbart, yrkar jag bifall till reservationen 2, som lämpligen kan läsas jämsides med det särskilda yttrandet nr 1.

Herr talman! I det gamla samhälle som vi nu dess bättre snabbt är på väg ifrån var det naturligt att tala om högre utbildning och om akademisk utbildning som något synonymt. Då fördes det heller ingen målsättningsdebatt, därför att de gamla akademierna var elitskolor, enklaver i samhället, som inte kände sig som delar av samhället och inte heller kände något speciellt behov av att utgöra en del i samhället. Och jag vill tillägga att man från samhällets sida för det mesta var alldeles för flat när det gällde att ställa krav på den högre utbildningen och på de institutioner som var ansvariga för den. Men i dag — och ännu mer i morgon, i det samhälle som vi nu "håller på att skapa — tror jag att begreppet högre utbildning kommer att beteckna något helt annat. Detta sammanhänger med den förlängda grundutbildningen, de ökade utbildningsbehoven, det stora antalet utbildningsanstalter över mellanskolenivå som vi redan har fått och kommer att få och, framför allt, med kravet på vuxenundervisningen och en under hela livet återkommande undervisning. Då kommer det att bli naturligt och önskvärt att tala om och att skapa vad jag skulle vilja kalla för en folkets högskola, som omfattar all den utbildning som vuxna människor i framtiden behöver för att kunna fungera i samhället och i arbetslivet. Jag tycker det är mycket väsentligt att målsättningsdebatten skall ha det perspektivet och den bredden, att den vidgas till att omfatta alla dessa frågor. Och den debatten kommer att gälla både organisationen, utformningen av högskolan, men också den personlighetsfostrande och samhällsskapande roll som en sådan skola skulle spela. Och jag vill understryka att den debatten har ett starkt samband med jämlikhetsfrågorna. I viss mån har den initierats av U 68, men frågan är inte ny, och den diskuteras just nu intensivt inom arbetarrörelsen. Jag tror att vi bara befinner oss i början av den debatten och att vi får anledning att återkomma till den många gånger. Jag kan förstå hur det kommer sig att grupper som saknar erfarenhet av och intresse för samhällsfrågor i vid bemärkelse ändå återfaller till att föra en målsättningsdebatt som om det bara gällde den akademiska undervisningen och några få fakulteter där.

När vi för debatten här i riksdagen och i det politiska vardagsarbetet är det mycket väsentligt att vi har ett vidare perspektiv. I ett av sina senaste inlägg sade fru Ryding någonting som jag tycker var avslöjande. Hon försökte göra ett nummer av att regeringspartiet, som hon sade, skulle ha förlorat den radikala studentopinionen.

Fru Rydings uttalande var avslöjande för henne och det parti hon representerar, men jag vill för min del ta avstånd från sådana tankegångar. Herr talman! Efter dessa mera allmänna reflexioner vill jag säga några ord om en särskild fråga som jag tycker är väsentlig när vi nu diskuterar universitetsreformen, nämligen den internationalisering av utbildningen som måste äga rum. Vi har ju under de senaste åren kunnat glädja oss åt att det internationella intresset vuxit mycket kraftigt och kommit att omfatta allt fler människor i vårt samhälle. Det har också för allt fler människor blivit naturligt att kräva att detta känslomässiga engagemang skall kunna omsättas i handling. Men engagemanget är ändå på många håll yrvaket och det behövs mycken information, kunskap och debatt för att det skall kunna konkretiseras. Informationsbehovet i detta avseende är fortfarande svårt att tillfredsställa för de flesta.

Det finns emellertid också mer konkreta yrkesutbildningsbehov för människor som på olika sätt vill ägna sig åt internationellt arbete, och det gäller framför allt för följande tre kategorier: 1. De som vill ägna sig åt informationsarbete inom landet. Jag tänker härvid framför allt på journalister i press, radio och TV, på lärare, på folkbildningsarbetare och på kulturarbetare. 2. Forskare på internationella områden som fredsoch konfliktforskning, u-landsforskning o. s. v. 3. Den stora och som vi hoppas växande grupp av människor som skall ägna sig åt arbete på en internationell arbetsmarknad, framför allt i u-landstjänst. Våra möjligheter att lämna konkreta och konstruktiva bidrag till samhällsbyggande i u-länderna är i synnerligen stor utsträckning en fråga om att kunna ställa väl utbildad arbetskraft till förfogande. Detta önskemål behöver därför också slå igenom i undervisningsväsendet. Behovet kan tillfredsställas dels genom alternativa kurser, dels genom specialkurser inom en lång rad olika yrkesutbildningsområden. Det finns redan några sådana alternativ, men det är ett stort behov av att de initiativ som tagits och de alternativ som nu existerar också förs vidare när nu universitetsreformen skall genomföras och alltså inte kommer bort i detta sammanhang. På samma sätt bör man uppmuntra tillskapandet av nya alternativkurser. rer, som skall arbeta för de internationella organen, för de fackliga och kooperativa organisationerna i deras internationella arbete och i vårt eget lands u-landstjänst, finns det också behov av en speciell utbildning på en internationell utbildningslinje. Det är detta behov som uppmärksammats i motionsparet I: 903 och II: 1028. Jag vill betona att vi i vårt yrkande där inte i första hand inriktat oss på att kraven nödvändigtvis skulle genomföras den 1 juli i år, men vi önskar få ett klart ställningstagande för att de skall realiseras så snart som möjligt. Jag förstår att det kan vara problem förenade med att hinna genomföra en sådan reform på de få månader som återstår. Statsutskottet har ju varit välvilligt i sin behandling i så måtto att utskottet uttalat att det förutsätter att motionernas syfte i väsentlig mån skall tillgodoses utan att riksdagen gör ett särskilt uttalande. Jag har också noterat att statsutskottets talesman herr Alemyr underströk detta i sitt anförande.

Herr talman! Jag vill, fru Dahl, upprepa vad jag tidigare framhållit i debatten, nämligen att vi inte är för det elittänkande som fru Dahl skildrade och att vi anser att universiteten måste för vandlas till utbildningscentra öppna för hela befolkningen. Jag tror inte att jag kan säga det tydligare, och de flesta av kammarens ledamöter torde vid det här laget ha förstått vad jag menar. Fru Dahl beklagade sig över att jag hade sagt att socialdemokraterna skulle vara ledsna över att de förlorat den radikala studentopinionen. Socialdemokraterna är inte ute efter att locka till sig några grupper, hävdade fru Dahl. Jag vet inte vad fru Dahl egentligen menar med detta, men med det odemokratiska förfaringssätt som tillämpats här i dag lär det vara svårt för socialdemokraterna att på något sätt >locka» några av de radikala grupperna bland studenterna. När jag ändå har ordet för replik vill jag svara herr Alemyr, vilket jag inte fick tillfälle att göra förut. Jag glider inte undan, som herr Alemyr påstår, men jag anser inte att jag har någon anledning att ta avstånd från uppmaningar till en bred och allsidig information också om de universitetsstuderandes rättigheter. En sådan uppmaning var det som framfördes i Göteborg i lördags — att studenterna skall veta sina rättigheter lika väl som sina skyldigheter.

Herr talman! Det har både här i debatten och tidigare riktats kritik mot att det nu föreliggande förslaget i propositionen inte har kunnat diskuteras ordentligt av alla berörda. Man har sagt att det är ett nytt förslag som har kunnat diskuteras endast under några veckor. Herr Hugosson avfärdade kritiken med att säga, att de som bara talar om formerna för handläggningen, visar att de inte har några argument i själva sakfrågan. Jag tror emellertid att herr Hugosson gör det litet för lätt för sig, ty även den som accepterar reformförslaget kan ju ha invändningar att göra mot förfaringssättet. Det rör sig otvivelaktigt om ett nytt förslag, och då kan man naturligtvis, som statsrådet Moberg gjorde, fråga: Skall man anordna en ny remissomgång och ytterligare försena reformen? Men det hade väl varit möjligt att lämna något fylligare upplysningar vid det tillfälle i höstas då information gavs. Jag tycker inte att riksdagen behöver känna sig förnärmad, om regeringen går ut till allmänheten på ett något tidigare stadium och redogör för sina planer, så att det kan bli en allmän diskussion. Tvärtom tror jag det är en fördel om regeringen förfar på detta sätt, och jag vill uttrycka min glädje över att regeringen nu gör intensivare: försök att ge studenterna mera inflytande, och söker ta mera hänsyn till vad studenterna på olika nivåer uttalar. Då menar jag naturligtvis inte att man skall ta hänsyn till dem som framträder med anspråk på att tala för studenterna fastän de bara representerar sig själva, och vilkas främsta kännemärke, när det gäller att komma fram till beslut, är att de säger att de frigjort sig från de »byråkratiska» mötesformer som annars är vanliga i det svenska föreningslivet. Vad de menar därmed är att de har frigjort sig från de demokratiska mötesformerna, som syftar till att alla mötesdeltagare skall få en chans att yttra sig i den turordning som de anmält sig, och att även de, som kommer med för majoriteten misshagliga inlägg, skall få tillfälle att tala till punkt. Dessa mötesformer har de här grupperna ersatt med auktoritära sådana, vilka går ut på att ge ordet enbart till de demagoger som talar högst och skickligast och som kan få den största hejaklacken. Den enda hänsyn man bör ta till sådana meningsyttringar är att notera, att de utgör ett symtom på att skolans undervisning i demokrati fortfarande lämnar en del ytterligare att önska. Det har sagts, och det är riktigt, att det föreliggande förslaget innebär en inskränkning av studenternas frihet. Det är obestridligt och det är i och för sig någonting trist. Men den verklighet som representeras av långa studietider och av studieavbrott är också mycket trist. Även om man beklagar den hårdare styrning som nu införes, tror jag att den är nödvändig. Det vore oansvarigt att nu säga nej. Det är värdefullt att få dessa fastare studiegångar och det är värdefullt att eländet med läsning parallellt av flera ämnen kommer bort. Jag instämmer helt i vad statsrådet Moberg sade på den punkten. Men det är också väsentligt, och en förutsättning för att man skall kunna acceptera denna reform, att möjlighet till en särskild studiegång finns för dem som vill lägga upp en sådan och att man klart har uttalat att man kommer att ta hänsyn till dem som av särskilda skäl, deltidsarbete, studentfackligt arbete och annat, inte kan hålla den studietakt, som anses normal för heltidsstudier. Man ; skall bara inte tro att dagens reform räcker för att lösa de problem som universiteten nu står inför. Universiteten har inte klarat anstormningen av de stora studentkullarna. Jag har undervisat på en av de institutioner, som haft den största tillströmningen, så jag har erfarenhet av svårigheterna. Jag tror att dagens beslut kommer att leda till vissa förbättringar, men dessa är långt ifrån tillräckliga. Det behövs framför allt flera lärare, lokaler och resurser för att begränsa antalet studenter i seminariegrupper och liknande. Det behövs bättre pedagogiska metoder och hjälpmedel, en utvidgad studierådgivning, och en förbättrad examination som närmare sammanhänger med undervisningen. Nu pågår utredningar om universitetspedagogiken. Och vi har U 68. Det är klart att man skulle önska att dessa utredningar varit färdiga nu, samtidigt som vi beslutar om denna betydande organisatoriska reform. Det är naturligtvis regeringen och ingen annan som har ansvaret för att detta arbete inte är färdigt samtidigt. Men, som jag tidigare sade, det är inte tillräckligt skäl att nu vänta med beslutet. Däremot kan det vara ett skäl att beteckna beslutet som en etapp, som någonting provisoriskt. När dessa pågående utredningar är klara påverkar de naturligtvis också organisationen av utbildningen. Personligen tror jag, att man bör komma fram till en mer flexibel studieordning, där man inte utgår från den orimliga förutsättningen att normalstudietiderna skall vara desamma i alla ämnen. I stället skulle man kombinera ihop examina av mindre byggbitar, olika »stora» för olika ämnen. Det är alltså inte bara fråga om — som det antyddes tidigare i debatten — att vi lever i ett samhälle, där det pågår en kontinuerlig utveckling som även gäller utbildningsväsendet. Inom kort, när vissa utredningar blir klara, måste det i dag fattade beslutet tas upp till. omprövning. Det är detta vi har framhållit i partimotionen från folkpartiet. Det har talats om regeringens valhänthet i handläggningen av dessa frågor. Man fick en ganska drastisk belysning av detta förhållande, när man hörde herr Palme bekänna att han, ända sedan han var ordförande i Sveriges förenade studentkårer, varit anhängare av fasta studiegångar i utbildningsväsendet. Det är onekligen en anmärkningsvärd prestation att inte förrän nu: få dessa synpunkter att slå igenom, trots att man som herr Palme länge va-. rit en inflytelserik politiker. Det har också påpekats att propositionen är vag i väsentliga avseenden. Det är mycket som överlämnas till regeringen och myndigheterna att avgöra, . t.ex.' studieplaner, tillämpningsbestämmelser och behörighetskrav för lärare. Detta är alldeles riktigt, men om: riksdagen skall kunna påverka dessa förhållanden, är nu tillfället att göra det. Därför har det också väckts motioner i dessa frågor, bl.a. just om behörighetskraven. Jag har skrivit under tre sådana motioner, som jag ber att i all korthet få kommentera. Två av dem rör lärarutbildningen i blockämnen. Vad gäller biologiämnet — som herr Wachtmeister tidigare berörde — kommer de blivande biologilärarna första året att läsa kemi och andra året biologi för 40 poäng. Sedan är frågan om de under det tredje året skall gå vidare i biologistudierna eller om de — vilket man kan befara sker i många fall — skall välja fysik och geografi för att på det sättet få undervisningskompetens också i naturkunskap. Väljer de detta senare alternativ får de ingen nämnvärd utbildning i humanbiologi — d.v.s. människans biologi, med hälsovård och dylikt — och inte heller väsentliga kunskaper i miljövårdsfrågorna. Herr Mattsson har tidigare utförligt utvecklat detta problem, och jag skall inskränka mig till att instämma med honom. Dessa områden har länge varit försummade i biologiundervisningen och har nu äntligen trängt fram, men de riskerar att slarvas bort genom dagens reform, om man inte ger biologiämnet en annan uppläggning än det har i UKAS-förslaget. Utskottet har på denna punkt en positiv skrivning; man säger sig ha förståelse för de synpunkter som framförts i centermotionerna och i min motion, men man vill inte lämna några detaljerade direktiv. Ett annat betydelsefullt blockämne med problem är samhällskunskapen, som jag tillsammans med herr Ahlmark har tagit upp i en motion. UKAS föreslår att det för behörighet att undervisa i samhällskunskap skall fordras tre terminers studier. För närvarande är studietiden fem terminer, om man tar hänsyn till att i samhällskunskap också skall ingå geografi. Här föreslås alltså en nedskärning med 40 procent av ut bildningstiden i ett ämne, som dels oavbrutet tillförs viktigt aktuellt material, dels i vår värdering av utbildningsstoffet ständigt ökar i betydelse. Det kan inte vara hållbart att göra en sådan inskränkning. I synnerhet måste det väl för dem, som verkar i detta hus, kännas som ett orimligt inslag i en utbildningsreform i dag att minska kompetensen hos de personer som skall undervisa om demokratins funktion och livsfrågor i framtiden. Även på denna punkt har utskottet en positiv skrivning; man håller med om att lärare i detta ämne måste kunna spänna över stora områden. Jag ber ändå, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 4, som talar ett kiarare språk när det gäller lärarutbildningen i blockämnena. Den tredje fråga som jag tagit upp i en motion är förslaget att slå ihop ämnena statistik och matematisk statistik, vilket framfördes av UKAS men som regeringen inte velat gå med på. Frågan kan förefalla obetydlig, men det är den inte. Den är tvärtom ett exempel på att organisatoriska reformer kan vara viktiga för studieresultatet, om de kombineras med följdreformer i fråga om studieplanerna. Jag ber att få hänvisa till motionens argumentation — jag tror att den talar för sig själv. Utskottet säger att >remissinstanserna är delade i sin uppfattning i denna fråga». Det är ett fint sätt att säga, att statistiska centralbyrån, som är den största avnämaren när det gäller statistiker, ställer sig starkt positiv till en sammanslagning och betecknar den som naturlig och värdefull, medan motståndet finns framför allt hos dem som som har anknytning till det mindre av de två ämnena, matematisk statistik. Tveksamheten kanske mest beror på rädsla för att det lilla ämnet skall bli suppslukat> av det stora ämnet. Jag tror att den rädslan är obefogad; det skulle tvärtom kunna bli en stimule rande kontakt med ytterligare tillämpningsområden för de matematiska statistikerna. Jag tar fasta på den positiva skrivning som utskottet har. Man utgår från att kanslersämbetet skall följa frågan med uppmärksamhet. Kanslersämbetet är anhängare av en sammanslagning av ämnena, och jag drar därför slutsatsen att kanslersämbetet kan återkomma till regeringen med ett mer genomarbetat förslag. Herr talman! Dessa frågor, som kan förefalla vara detaljer, är väsentliga för att reformen skall fungera. Bortsett från yrkandet om bifall till reservationen 4 har jag inga yrkanden, och det kanske inte förvånar — chansen att få dem bifallna är väl inte så stor. Med utskottets skrivning kommer förslagen att överlämnas till regeringen och myndigheterna. Jag vill bara försäkra, att om de förhoppningar som utskottets skrivning väcker inte infrias, kommer förslagen tillbaka till riksdagen.

Herr talman! Till utskottets utlåtande är fogat ett särskilt yttrande som är undertecknat av de utskottsrepresentanter som tillhör moderata samlingspartiet. I detta särskilda yttrande har man beklagat att propositionen inte skickats ut på remiss. Tidigare under debatten har inte någon representant från herr Romanus” parti krävt en sådan remiss. Så här sent på kvällen beklagar nu herr Romanus att berörda studentrepresentanter och studentorganisationer inte har fått yttra sig om det »nya förslaget>. I propositionen presenteras ett reviderat förslag, där man tagit hänsyn till den konstruktiva kritik som har framförts från studenthåll. Vad jag tidigare i dag gjorde mig till talesman för var att det är förvånansvärt, att man samtidigt som man kräver att förslaget skall gå ut på remiss också kräver att allt som har anslutning till denna proposition skall regleras i detalj. Jag hävdar att det tvärtom är bra att allt inte är detaljreglerat. Då får studenterna möjligheter att påverka den närmare utformningen. Herr Romanus vill säkerligen liksom jag öka demokratin och möjligheterna för studenterna att göra sin stämma hörd även inom ramen för det nya systemet.

Herr talman! Det har sagts från både kommunistiskt och borgerligt håll att proposition nr 4 är ett slags diktat från statsmakterna, där ingen hänsyn tagits till de opinioner som kommit fram i debatten. Det har påpekats av många, att huvudprinciperna i propositionen — t.ex. förslaget om stegvisa tillval — är ett direkt instämmande i krav som förts fram från Sveriges förenade studentkårer — studenternas egen organisation — från Socialdemokratiska studentförbundet, från Socialdemokratiska ungdomsförbundet och många andra. Men en sak är egendomlig i denna diskussion, och det är den kommunistiska ståndpunkten att man av demokratiska skäl — därför att det icke försiggått någon debatt — nu inte kan ta ställning till propositionen. Men år 1965 stödde den kommunistiska riksdagsgruppen förslaget om fasta studiegångar. Det är klart att man kan ändra uppfattning i en sakfråga; man kan ha påverkats av den debatt som förts — det kan vara skälet till att man i dag anser att fasta studiegångar innebär en anpassning till ett kapitilistiskt näringsliv. Visst kan man ändra uppfattning i en sakfråga, men man kan väl knappast ändra uppfattning i den principiella demokratifrågan. År 1965 gick det bra för den kommunistiska riksdagsgruppen att ta ett beslut i riksda gen om att fasta studiegångar skulle införas utan att man över huvud taget förde fram några krav på en allmän debatt. Men nu, när man fört en debatt under ett år om dessa förslag och sedan regeringen för ungefär ett halvår sedan presenterade huvudlinjerna i denna proposition, då är det plötsligt odemokratiskt! Den linjen är inte hållbar. Proposition nr 4 anger bl.a. vissa tekniska ramar för utbildningen vid de filosofiska fakulteterna. Det är väsentligt att dessa ramar också får ett sådant innehåll, att den eftergymnasiala utbildningen kommer att svara mot de allmänna utbildningsmål som vi vill ställa upp. Det gäller i fråga om utbildningens organisation ett medinflytande för de studerande, för lärare och övrig personal inom de ramar för utbildningspolitiken som samtliga medborgare via regering och riksdag drar upp. Det gäller om arbetsuppgifternas utformning, att skolarbetet bör organiseras så, att arbetsuppgifterna i största utsträckning kan lösas av eleverna i ett samarbete i grupper, något som motverkar den individualistiska konkurrensinriktning som präglat den gamla skolan. Utbildningens innehåll slutligen bör syfta till att de studerande i alla ämnen tränas att se hur individers, gruppers, företags och organisationers handlande påverkar levnadsvillkoren i samhället utanför den egna gruppen. En kritisk och prövande attityd bör genomsyra utbildningen. Men dessa mål gäller hela utbildningsväsendet, oavsett om utbildningen är yrkesförberedande eller allmänbildande. Jag vill med anledning av den utbildningsdebatt som förts under det senaste året säga, att jag inte kan finna något skäl för att just de 20 procent av en ungdomskull som går till universitet och högskolor skall ges en privilegierad ställning och få en särskild kritisk medvetenhet om samhällets funktion genom en fördjupad allmänbildning, som inte förunnas de övriga 80 procen ten, vilka i stället går ut i arbetslivet. Den eftergymnasiala utbildningen måste vara yrkesförberedande. Många av de frågor som propositionen tar upp skall inte beslutas av riksdagen utan ankommer på Kungl. Maj:t och UKÄ att närmare ta ställning till. Detta gäller t.ex. de förslag om internationalisering av utbildningen som berörts av flera talare och som tas upp i motion II: 1028, vilken fru Dahl har refererat. Jag vill starkt understryka vad som sägs i motionen, att det vid sidan av en speciell internationell utbildningslinje finns stort behov av internationellt inriktade alternativkurser för en lång rad av de studiekurser som föreslås i propositionen. Det är angeläget att UKA vid utformningen av normalstudiekurser har en generös inställning till sådana internationellt inriktade alternativkurser. Tillkomsten av en speciell internationell utbildningslinje får inte leda till passivitet i fråga om en allmän internationalisering av utbildningsstoffet inom samtliga utbildningslinjer. En annan viktig sak som tas upp i propositionen och om vilken riksdagen inte nu skall fatta beslut gäller de deltidsstuderandes situation. Barnavårdande föräldrar och förvärvsarbetande måste ges reella möjligheter att studera. Den kommunala vuxenutbildningsreformen med gymnasiestudier kommer att leda till att fler och fler önskar fortsätta studier på det eftergymnasiala stadiet. Utbildningen inom bl.a. de filosofiska fakulteterna måste utformas så, att den utgör en länk i det vuxenutbildningssystem som nu håller på att byggas upp. Det är då knappast tillräckligt att bara vänta på enskilda initiativ från institutioner och utbildningsnämnder i fråga om särskilda studiegångar för de deltidsstuderande. Enligt min mening bör Kungl. Maj:t och UKÄ själva ta initiativ till kartläggning av behov och möjligheter till särskilda studiegångar för de deltidsstuderande. Herr talman! Utbildningsreformer på alla nivåer bör syfta till att minska klyftan mellan teoretiska och praktiska yrkesvägar. Ett sätt, vid sidan av andra, att medverka till detta är att minska den akademiska utbildningens exklusivitet och göra den tillgänglig för större och större grupper. Vissa företrädare för de nu gynnade akademiska grupperna motarbetar en sådan process. Men det är anmärkningsvärt att även grupper som säger sig ha en socialistisk utbildningssyn delvis också faller in i en akademisk protektionism.

Jag tror att det var 18 av de 76 som var under 25 år. Den grundlösa verklighetsbeskrivning som givits i den kommunistiska motionen skall kombineras med den värdering som framförs senare i motionen. Där heter det: »Samtidigt förlorar studenterna kontrollen över studierna och den senare yrkesverksamheten. Detta tillsammans med de försämrade villkoren på arbetsmarknaden leder till en proletarisering av den akademiska arbetskraften.» Detta är en beskrivning och en värdering av akademikernas ställning som den kommunistiska riksdagsgruppen främst torde dela med de mest militanta borgerliga försvararna av akademikernas privilegierade ställning inom löntagarkollektivet.

Herr talman! Det är helt korrekt att vi, som herr Hellström sade, 1965 stödde regeringens förslag om fasta studiegångar. I propositionen 141 år 1965 heter det: »En sådan anordning kan ej anses innebära någon väsentlig inskränkning i valfriheten i jämförelse med nuvarande förhållanden.» Vi tog fasta på vad som stod i propositionen, och av den anledningen stödde vi den gången regeringen. Men sedan vi har sett utvecklingen, sedan vi har sett förfaringssättet och handläggningen av reformen har vi dragit konsekvenserna därav i motsats till de andra partierna. Vad som står i den kommunistiska motionen är helt korrekt, och det står vi för. Därför tycker jag att herr Hellströms beskyllning att vi skulle slå vakt om exklusiviteten i den akademiska utbildningen är falsk. Jag skall inte här upprepa vad jag i så många tidigare anföranden i dag sagt om att utbildningen bör vara öppen för alla. Det borde herr Hellström också ha fattat vid det här laget.
Herr talman! I fråga om 1965 års beslut vill jag säga att man naturligtvis kan ändra uppfattning i en sakfråga. Jag har läst vad fru Ryding sade 1965 och jag har fått det intrycket, att det i den proposition som läggs fram nu finns full täckning för de invändningar fru Ryding då gjorde, d. v. s. man har tagit hänsyn till den tveksamhet som kom fram i den debatten. Huvudfrågan gäller inte, om man har ändrat uppfattning i en sak — det kan man få göra — utan om man kan kritisera dagens beslut för att vara odemokratiskt, därför att det bara har föregåtts av en ettårig debatt, när man inte har kritiserat det beslut som man själv var med om 1965 för att vara odemokratiskt, trots att det inte hade föregåtts av någon allmän debatt alls. Fru Ryding säger slutligen att vi skall ta hänsyn inte bara till vad som sägs i den kommunistiska motionen utan också till vad som har sagts i dag, men fru Ryding har också här målat upp samma falska perspektiv. I motionen talas om hot om arbetslöshet och fru Ryding har här talat om en växande reservarmé av arbetslösa akademiker. Bland de 34 000 personer som var arbetslösa i oktober fanns det 18 personer under 25 år som var akademiker.

Herr talman! Klockan är mycket, och de flesta av ledamöterna ser väl fram mot den kommande voteringen. Jag skall därför fatta mig så kort som möjligt och inte ge mig in i någon detaljgranskning av den föreliggande propositionen. Den förda debatten om UKAS är intressant ur många synpunkter, inte bara genom sakinnehållet i propositionen utan också genom det sätt på vilket frågan har handlagts. UKAS-debatten har lett till att vi har fått en diskussion om de utomparlamentariska metodernas förmåga att påverka de politiska myndigheterna.

Det råder enligt mitt förmenande inget som helst tvivel om att det reviderade förslag till fasta studiegångar för de filosofiska fakulteterna som i dag ligger på riksdagens bord aldrig skulle ha kommit att se ut på detta sätt, om det inte hade varit tack vare den starka utomparlamentariska kritiken. Detta uttalande innebär ingalunda, herr talman, att jag försvarar kårhusockupationer och liknande saker, utan jag bara konstaterar den effekt som de otvivelaktigt har fått. I årets remissdebatt framhöll jag att det är en utveckling som på sikt måste bedömas som högst olycklig, om meto der av detta slag tillåts inverka i den utsträckning som nu har skett, må vara att jag anser att utvecklingen i den här konkreta frågan har gått i rätt riktning. Om UKAS-förslaget i sak skall jag fatta mig ytterligt kort. Flera företrädare för mitt parti har anfört en lång rad synpunkter, som jag kan instämma i. De reservationer som föreligger från vårt håll eliminerar till en del de negativa effekterna men ingalunda helt och hållet. Jag instämmer i en stor del av den häftiga kritik som har framförts från vänsterhåll mot UKAS-reformen. Fru Dahl talade här för några minuter sedan om »extremistgrupper» till höger och vänster, som har kritiserat det föreliggande förslaget. Jag tycker det är en slarvig formulering. Den skulle innebära att i stort sett alla grupper utom de som tillhör hennes eget parti skulle kunna betecknas som extremistgrupper. Jag torde vara en av de få i den här kammaren som fortfarande är student och jag känner till den starka kritik som har framförts och de starka stämningar som finns mot reformen. Jag är speciellt orolig för att reformen nu kommer att genomföras så snabbt, att det blir förvirring och oordning, som icke främst drabbar kungl. utbildningsdepartementet, utan i första hand blir till men för de enskilda studenterna. Jag känner stark motvilja mot det sätt på vilket detta förslag har drivits fram av statsmakterna. Min motvilja riktar sig också mot det förhållandet, att man beskär valmöjligheterna och minskar den frihet som tidigare har funnits för akademiska studier. Jag vill alltså, herr talman, understryka att det inte är fråga om någon isolerad kritik från vänsterhåll och att det inte rör sig om några extremistuppfattningar utan att också den politiska rörelse som jag representerar i mycket stor omfattning delar de ståndpunkter som framförts, må så vara att vi ställer oss avvisande till metoderna att framföra kritiken. Herr talman!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

Herr talman! I likhet med herr Björck i Nässjö hänvisar jag till den sena timmen och avstår därför från principiella synpunkter på propositionen. I stället skall jag ta upp en fråga som i detta stora arbete rönt föga uppmärksamhet, nämligen studierådgivningen. Vid behandlingen av UKAS har både vederbörande statsråd och flera remissinstanser uttalat som väsentligt att studierådgivningen vid de filosofiska fakulteterna förstärks. De målsättningar som ligger bakom propositionen innebär också starkt ökade krav på elevernas kunskaper både om olika utbildningslinjer och om arbetsmarknaden. Helt följdriktigt föreslås i propositionen en förstärkning av den personal som vid institutionerna och vid universitetskanslersämbetet skall handha studierådgivningen. Denna ökade studierådgivning måste ges en vid inriktning och på olika vägar söka lösa elevernas problem. Eleverna måste också få råd och hjälp vid ämnesval. Vidare bör stödet åt de studerande kompletteras med en utbyggd yrkesvägledning. Statsutskottet har i sitt utlåtande kraftigt understrukit vikten av att frågan om studierådgivningens effektivitet följes med största uppmärksamhet. Statsrådet Moberg har också tidigare i dag låtit förstå att han tänker handla därefter. Med de åtgärder som föreslås och de uttalanden som gjorts tycker jag mig finna att frågan om studierådgivning vid de filosofiska fakulteterna åtminstone tills vidare fått en tillfredsställande lösning. I samband med studierådgivningen finns dock ett par andra viktiga frågor. Det är exempelvis problemet hur studierådgivningen skall kunna ges till elever vid gymnasiala skolor och om man redan vid dessa skolor kan ge information om den arbetsmarknad som väntar dem som söker sig till filosofisk fakultet? Genom den nya studiesituationen ställs de ungdomar som skall söka sig vidare till filosofisk fakultet inför upprepade valsituationer. Det första valet — kanske också det svåraste och viktigaste — måste göras redan vid början av studierna vid fakulteten eller rent av tidigare, d. v. s. under gymnasietiden. Det är mycket angeläget att unga människor i en så viktig valsituation får all tänkbar hjälp. Om vi vill undvika studiemisslyckande för de eleverna är det nödvändigt att dessa redan innan de påbörjar sina högre studier har fått all tillgänglig information och rådgivning vid valet av studieväg. Denna studieoch yrkesvägledning bör ske i den gymnasiala skolan. Särskilt viktigt är detta för de elever som kommer från en för högre studier främmande miljö. Önskvärt är att det inte blir fråga om en punktinsats under en relativt kort tid, utan att rådgivningen kan ske kontinuerligt under hela den gymnasiala skoltiden. Mot bakgrunden av vad jag sagt vill jag framhålla, att det som en följd av det beslut riksdagen nu skall fatta är synnerligen angeläget med en omprövning av studierådgivningen och yrkesvägledningen vid de gymnasiala skolorna.

Herr talman! Jag vill till herr statsrådet uttrycka den förhoppningen, att statsrådet då han följer upp den studierådgivande verksamheten vid de filosofiska fakulteterna också ägnar stor uppmärksamhet åt studieoch yrkesvägledningen redan på det gymnasiala stadiet.

Herr talman! I replikskiftena tidigare i kväll mellan statsrådet Palme och mig sade statsrådet, att moderata samlingspartiets ledare herr Holmberg i sitt anförande i eftermiddags talat om effektivitetens betydelse i studierna på ett sätt som skulle innebära en motsättning mellan min och herr Holmbergs uppfattning i denna fråga. Jag bestred redan då påståendet och har nu kunnat läsa den justerade snabbutskriften som bestyrker mitt bestridande. Jag vill alltså bringa till protokollet det uppseendeväckande konstaterandet, att herr statsrådet tillvitat herr Holmberg åsikter och yttranden som han inte framfört. Herr Holmberg talade uteslutande om moderata samlingspartiets krav på att man skulle ange en målsättning när det gäller utbildningen och knöt därtill några reflexioner om kvalitet och kvantitet i utbildningsväsendet. Det var allt han sade och ingenting annat. Jag kan väl få säga, att jag tycker att herr Palme är så dialektiskt skicklig att han uteslutande bör kunna arbeta med sanningen.

Herr talman! Jag skall i detta som jag hoppas sista inlägg göra några kommentarer till och försöka svara på några frågor som har ställts till mig under senare delen av denna debatt. Jag tar därför inte återigen upp de allmänna synpunkter som har framförts om propositionen i dess helhet, om metoder och annat, i de inlägg som har gjorts efter middagsuppehållet.

Jag vill erinra om att vi sedan drygt ett år tillbaka har en utredning som arbetar med detta utomordentligt viktiga frågekomplex, en utredning som är parlamentariskt sammansatt. I direktiven för denna utredning har mycket klart sagts ifrån, att den skall pröva om inte de nu gällande allmänna behörighetskraven bör kunna vidgas högst väsentligt. Fackskolan nämns men man visste inte då att riksdagen skulle fatta beslut om en ny gymnasial skola omfattande jämväl en moderniserad yrkesutbildning. Jag utgår från att kompetensutredningen i sitt arbete på den punkten beaktar det riksdagsbeslut som fattades i höstas. Vidare vill jag påpeka för fru Gradin, att vi för närvarande har under beredning förslag från kompetensutredningen att på försök öppna de filosofiska fakulteternas dörrar för personer som varit ute i förvärvsverksamhet fem år, oavsett formell kompetens. Herr Wachtmeister tog i sitt inlägg upp frågan om blockämnet biologi och ställde vissa frågor till mig. Bl.a. frågade han om det är rimligt att nu nedrusta utbildningen i biologi, som han väl närmast menade att det är fråga om. Det rör sig dock ingalunda om någon nedrustning. Först vill jag erinra om att den som läser kemi och biologi i kombination, 40 poäng för varje äm ne, i tredje avdelningen har stora möjligheter att fördjupa sina kunskaper i biologiämnet. Beträffande lärarbehörigheten gäller härvidlag det beslut som riksdagen fattade 1967 och som innebär att den som önskar behörighet till lärartjänst på gymnasiestadiet måste ha fördjupningsstudier i minst ett ämne, vilket då kan bli biologiämnet. I praktiken finns det enligt min mening ingen som helst anledning att på denna punkt utmåla verkligheten så mörk som herr Wachtmeister och andra gjort. Beträffande internationaliseringen skulle jag vilja säga fru Dahl att det pågår, som hon själv påpekade, ett ganska omfattande arbete vid universiteten i syfte att öka kunskaperna i internationella problem och för att väcka ytterligare intresse för internationaliseringsspörsmålen. Hon ställde några konkreta frågor till mig som jag vill försöka besvara. Hon frågade vad vi gör för att åstadkomma den ökning av kunskaperna i internationella frågor som ungdomen kräver.

När det gäller samhällskunskapen vill jag påpeka för herr Romanus, att skolöverstyrelsen i sitt ståndpunktstagande ansett att det skulle räcka med 40 poäng i stället för den §80-poängskurs som i motionen krävs för behörighet. Jag har den uppfattningen att man på denna punkt, och det kommer att visa sig vid det beslut som ganska snart fattas, bör gå ett steg längre än skolöverstyrelsen men inte så långt som herr Romanus och andra motionärer. Till slut vill jag säga till herr Ström berg, att det pågår ett arbete för att förbättra organisationen för den studierådgivning och yrkesvägledning som lämnas vid de gymnasiala skolorna.

Herr talman! Jag kan inte förstå annat än att statsrådet Moberg och jag har fått något olika undervisning i matematik. Jag talade om att biologilärarutbildningen i dag enligt uppgift från Biologilärarnas förening motsvarar 96 poäng, men den utbildning som statsrådet Moberg talar om innefattar 40 poäng i kemi och 40 i biologi; sedan kan man i tredje avdelningen ta ytterligare 40 poäng. I det rena biologiämnet kommer vi sålunda inte upp till mer än 40 plus 40 poäng, d. v. s. 80 poäng. Där blir det sålunda en nedpressning från de 96 poäng vi har i dag. Jag menar att vi i den ramen pressar in mer av ett ämne som befinner sig i ständig tillväxt. Vi har ju bara under de senaste åren fått in mycket mera stoff där. Den saken anser jag vara allvarlig, och tyvärr har jag inte blivit lugnad i mina farhågor på den punkten.

Herr talman! Den motion som jag väckt har en betydligt djupare innebörd än just Osakautställningen. Vi står i Sverige redan nu inför upptakten till stora strukturella förändringar. Mycket få av de exportprodukter som vi nu har kommer att finnas kvar i mitten av 1970-talet. Mycket större krav kommer att ställas på företagens marknadsföring av nya produkter — och inte bara på deras marknadsföring utan också på Aktiebolaget Sverige. Härvidlag har stat och företag inlett ett utomordentligt fruktbärande samarbete men dess värre hittills i alltför liten skala. Statens uppgift är att ge exportföretagen en bakgrund till marknadsarbetet genom att intressera omvärlden för vad Sverige är, vad svensskarna gör och hur folket tänker och beter sig. Vi skulle behöva mycket, mycket mer av en sådan här bakgrundsinformation, men det fordrar att betydligt större resurser ställs till informationsverksamhetens förfogande. Och ibland undrar jag om man inte beträffande dessa anslag skulle flytta decimalkommat ett steg till höger — jag tror att det vore en god investering. Herr talman! Jag skulle kunna sluta här och bara be att få yrka bifall till reservationen, eftersom departementet i princip har visat sig dela den mening som min motion givit uttryck för genom att ur handelsoch sjöfartsfonden plocka fram en miljon kronor av äskade 1,5 milj.kr. Men jag skall falla för frestelsen att göra en liten utvikning. Den skall inte bli långvarig, ty timmen är sen. För en svensk är produktion, produkt och ekonomi relativt rena ting, men när man kommer till begreppet marknadsföring, möter man ofta en scenförändring. En del människor sätter sig till rätta i stolen och kopplar av därför att man tycker att ordet marknadsföring är någonting som inte har någon större betydelse. En annan grupp återigen spetsar öronen därför att man här på något sätt berör en sida av näringslivets verksamhet, som inte är riktigt ren och fin, som är litet grådaskigt diffus. Inte minst i reklamoch konsumentdebatten har detta framgått med all önskvärd tydlighet. Ord som »näringslivet manipulerar» och »tvinga konsumenten» och »allt går att sälja med mördande reklam» är ganska vanliga. Vi är ett land som tvingats att hitta marknad för mer än en tredjedel av våra industriprodukter — jag tror faktiskt att det är inemot 40 procent — utanför Sveriges gränser. Vi bor i ett land där vi tidigare i lugn och ro har fått ägna oss åt konstruktion och produktion utan avbrott av krig eller andra störningar, vilket gjort att vi har fått fram produkter som vunnit stadgat rykte på världsmarknaden för go da konstruktioner och för förnämlig kvalitet. Detta har gjort att vi hittills lyckats sälja denna tredjedel utomlands positivt under rubriken »Made in Sweden». Men i dag ligger svensk kvalitet visserligen högt men definitivt inte högre än man åstadkommer i konkurrentländerna.

I dag — jag är ledsen att behöva säga det — har inte Sverige och det svenska namnet den klang. av präktighet, friskhet, anständighet, neutralitet och tillförlitlighet som det hade för bara några år sedan och som då var en tillgång för de svenska företagen i deras internationella ' marknadsföring. «Så upplever jag det i varje fall och har upplevt det under de senaste 15 åren när jag tvingats att resa tre månader om året i olika delar av världen. I dag, herr talman, måste vi på ett helt annat sätt gå ut på marknaderna och verkligen sälja våra produkter i en järnhård konkurrens. I dag är det viktigare än någonsin att stimulera vår marknadsföring, och i dag är vi mer än förut medvetna om vilket handikapp en liten hemmamarknad kan vara. Det är en otrygghetsfaktor i avsättningen av våra produkter och därmed en otrygghetsfaktor för vår sysselsättning. Sysselsättning! Ja, just det. Det är klart att vi just i dag har ganska hyggliga konjunkturer, i vissa fall har vi till och med brist på arbetskraft. Är det inte just under sådana tider vi skall ladda upp för att möta den konjunkturnedgång, som vi vet kommer att inträffa om ett eller annat år? Det tycks vara en vedertagen uppfatt ning att alla sysselsättningsproblem skall lösas med s.k. aktiv arbetsmarknadspolitik, och fantasin tycks stanna vid AMS-åtgärder. Men är inte just en strongare marknadsföring en av de bästa preventiva åtgärderna för att möta en nedgång i sysselsättningen? Jag undrar om inte varje mermiljon, satsad på exportfrämjande åtgärder, har större effekt på sysselsättningen än tio mermiljoner ställda till AMS:s förfogande. Det är bara det att inkubationstiden för exportfrämjande åtgärder är längre, och därför verkar sådana med en större fördröjning än AMS-åtgärder. Å andra sidan måste dessa sättas in snabbare — som en ambulansutryckning — och då kostar det mycket mera. Herr talman! För att inte bli missförstådd vill jag klart säga att dessa ord minsann inte får tolkas som en kritik mot AMS. Jag har åtskilliga gånger sett AMS arbeta på nära håll och skulle önska att flera verk och verksamheter hade AMS:s beslutkraft och genomförandekraft och många gånger också dess mycket obyråkratiska arbetssätt. Nej, vad jag menar är att vi bör vara uppmärksamma på det nära sammanhanget mellan marknadsföringskraft och sysselsättningstrygghet.

Innan jag slutar kan jag inte underlåta att här i kammaren påpeka vikten av att hela verksamheten beträffande exportfrämjande åtgärder får en organisationsform som blir enkel att job ba med och kristallklar i linjerna. I dag ser den enligt min mening mera ut som ett mellanting mellan rebus och labyrint, och det är minsann inte lätt att hitta rätt. Jag är därför mycket glad över att det har tillsatts en nötknäppargrupp som skall tackla dessa organisatoriska problem, men jag skulle bli ännu gladare om man arbetade inte bara effektivt utan också snabbt. Jag har haft tillfälle att vara med i fyra olika av kollegiet för Sverigeinformation arrangerade aktiviteter — i USA, i Sovjetunionen, i Argentina och i Frankrike. Jag har därvid konkret och praktiskt fått uppleva vilken stimulans för exportföretagen kollegiets insatser innebär och vilken mersatsning företagarna själva gjort. Jag har överslagsvis beräknat att företagen t.ex. i samband med utställningar satsat tio gånger det belopp staten har satsat på de gemensamma aktiviteterna. Jag tror att detta är särskilt viktigt när vi skall ta itu med de problem som marknadsföring på Östblocket betyder. Jag tror också att snålhet här bedrar visheten, ty det vi säger nej till i dag får vi lida för i början och mitten av 1970-talet. Herr talman! Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Kommersiell information i utlandet är en verksamhet som får ökande betydelse. Sverige är som bekant ett av de mest exportberoende länderna i den västliga världen. Ett vittnesbörd härom är vår exports storlek. Den uppgår till cirka 25 miljarder kronor per år, vilket är en mycket hög siffra för ett land av Sveriges storlek. Som jämförelse kan nämnas att Frankrike med en folkmängd som är nära sex gånger så stor som Sveriges har en exportvolym som endast är drygt dubbelt så stor som vår, cirka 63 miljarder kronor per år. Vi uppnår emellertid vår höga exportsiffra endast efter stora ansträng ningar; konkurrensen på exportmarknaderna är mycket hård och intensifieras ständigt. Vår tid utmärks av hastiga strukturella förändringar, vilka bl.a. tar sig uttryck i att de nya produkter som skapas får en mycket kortare livslängd än förr. Detta ställer krav på en intensivare och effektivare marknadsföring än tidigare, och jag instämmer i vad herr Ericsson i Åtvidaberg sade att det behövs en kraftfull satsning på detta område. Marknaderna måste också bearbetas under väsentligt längre tid än förr innan några resultat kan uppnås. I detta läge är det nödvändigt att vi kraftigt förstärker de organ som kan göra Sverige och svenska produkter kända på utlandsmarknaderna så att marknadsföringen underlättas. Ett organ som har denna uppgift är kollegiet för Sverige-information i utlandet. Om kollegiet någorlunda tillfredsställande skall kunna fullgöra sina viktiga uppgifter och följa upp tidigare satsningar i skilda länder och världsdelar krävs en kraftig förstärkning av dess resurser. I dagens läge och mot bak 3runden av vad våra konkurrentländer satsar på exportfrämjande åtgärder och utlandsinformation ter sig en sådan slutsats självklar. Men verkligheten är tyvärr en annan. Årets statsverksproposition innebär en uppräkning av anslaget till kommersiell information med <:endast 100 000 kronor, vilket uppenbarligen är helt otillräckligt. För att vårt land skall kunna stå sig i den alltmer hårdnande utlandskonkurrensen krävs exportfrämjande åtgärder av olika slag och dessa kostar alltmer pengar. Sådana åtgärder är t.ex. framträdanden på utställningar och mässor och exportdriver från olika branscher. Den sistnämnda åtgärden är av utomordentligt stor betydelse, och vi har själva här i landet upplevt liknande insatser från konkurrentländerna, t.ex. Englands och Finlands exportdriver i Sverige som nyligen med stor framgång genomfördes. Det gäller också för oss att stimulera de mindre företagen att ge sig ut på exportmarknaderna. Härvidlag kan bl.a. kollegiet för Sverige-information i utlandet göra betydande insatser om det får tillräckliga resurser för sin verksamhet. De mindre och medelstora företagen är som bekant av den största betydelse för vär industriproduktion. Inte mindre än 91 procent av våra 27500 industriföretag har mindre än 50 anställda, och denna grupp företag svarar för cirka 30 procent av cen totala industrisysselsättningen. Företag med 50—500 anställda sysselsätter cirka 40 procent av industrins folk. Nu är det emellertid så, att majoriteten av de mindre industriföretagen är typiska hemmamarknadsindustrier, och dessa måste, som jag nyss sade, stimuleras att gå ut på exportmarknaderna. När de gör det måste de få sakkunnig hjälp och information. Eftersom vi försöker få ut allt fler mindre företag på exportmarknaderna — en utveckling som är nödvändig för att vi skall kunna bevara vår internationella konkurrenskraft — är det nödvändigt att ge ökat utrymme åt exportfrämjande åtgärder av olika slag. En effektivare internationell marknadsföring får också med hänsyn till vårt stora exportberoende en omedelbar effekt på sysselsättningen, en omständighet som i en blandekonomi av vår typ är värd allt beaktande. Som påpekats av både utskottsmajoriteten och reservanterna, har utskottet under hand erfarit att en miljon kronor av reservationsmedel och av särskilda fondmedel, nämligen handelsoch sjöfartsfonden, kommer att ställas till förfogande för marknadsanalyser och samverkan i export m.m. Denna förstärkning av resurserna måste, som framhålles av utskottet, hälsas med tillfredsställelse.